Fru talman! Jag får tacka inrikesministern för svaret på min Tisdagen den interpellation. Man kan, om man vill kommentera svaret, säga att det 4 maj 1971 lämnar en del upplysningar som innebär en värdefull redovisning av läget. Däremot kan jag inte se att inrikesministern svarat på mina frågor direkt. Möjligen frågan b) får belysning — den som gäller snabbare utplacering av arbetare av det här slaget på öppna marknaden. Men något om länskvoterna kan jag inte finna i svaret. Jag har ju i min interpellation redovisat de siffror som det gäller. Då statsrådet påpekar att kostnadsnivån legat högre i år än vad som förutsattes när anslaget beräknades vill jag göra den invändningen att förhandsberäkningar på detta speciella område givetvis är särskilt svåra. De kan inte göras exakta, utan de måste inrymma en ganska stor elasticitet. Man kan väl inte förutse hur många arbetsvårdsbehövande av just detta slag det kommer att finnas — det ter sig i varje fall för mig orimligt. Det bör vara känt för oss alla att det finns många skadade av olika slag och att den hårda nötningen i dagens samhälle och de många svårigheterna i övrig verksamhet måste medföra en kraftig ökning av antalet människor som just genom denna arbetslöshetshjälp kan beredas en passande sysselsättning. Att då föra upp pengarna som ett låst reservationsanslag förefaller åtminstone mig olämpligt. När statsrådet talar om tilläggsanslaget på 25 miljoner kronor och säger att AMS:s föreskrifter i det av mig åberopade cirkuläret får ses som en konsekvens av expansionen på detta område, får man lov att komma ihåg att de som placeras i denna verksamhet inte anställs på vanligt sätt utan efter en grundlig prövning. Det kan alltså fastslås att inga människor kommer dit av en slump. Inte heller kan man säga att de som placeras här lika gärna eller nästan lika gärna kunde ha anställts i annat arbete. Jag tycker också att höjningen till 150 miljoner kronor för nästa budgetår är en bra satsning, men jag tror inte att den är tillräcklig. Ty dessa 9 400 som enligt herr Holmqvists svar har arkivarbete — efter den fördubbling som har skett under loppet av ett par år — är ju långtifrån alla som nu finns och alla som kommer att finnas inom kort som just på detta sätt i detta speciella arbete lättast får meningsfylld sysselsättning, hindras att gå under och i vissa fall helt får sin utkomst. — Jag har undrat över siffran 9 400, men det har upplysts mig att det var just det antal som fanns vid den tidpunkt då man utfärdade cirkuläret. Från början kom till detta slags arbete en hel del utlänningar exempelvis, inte på grund av skador eller handikapp av vanligt slag utan på grund av språksvårigheter vid jobb på annat håll. Men i dag är det ju människor med andra svårigheter som här funnit en plattform att överleva psykiskt och fysiskt på. De 20 000 i annan skyddad verksamhet som statsrådet nämner är väl inte helt jämförbara. De har i allmänhet större kapacitet och bättre utsikter. Just de svårigheter som statsrådet talar om i svaret, svårigheterna på arbetsmarknaden, gör mig orolig för den grupp jag tagit upp i interpellationen. Tror herr Holmqvist verkligen på chansen att få dessa människor ut på den öppna marknaden, där det ju i dag är praktiskt taget stopp med anställningar? Och den lag som statsrådet talar om främjar 25 näppeligen utsikterna för den kategori som jag har åsyftat i min interpellation. Den skyddade sysselsättning som statsrådet talar om i tredje stycket av svaret sker dessutom på primärkommunalt plan. Och förutom att jag betonar det enligt min mening osympatiska i att lägga ökad börda på landstingen vill jag stryka under att det statliga stödet slår mera jämnt. De möjligheter som finns till skyddad sysselsättning är ju ganska ojämna, sett från landstingsområdenas synpunkt. På vissa håll finns det gott om skyddade verkstäder, medan det på andra håll tyvärr inte är lika bra. De 50 nya tjänsterna i AMS för samråd med företagen innebär ju en växande byråkrati och ger givetvis en del friska människor en välavlönad statlig anställning, Men de finns ju inte just nu, i det akuta läget, utan det dröjer väl innan de kommer att fungera. Man måste fråga om dessa tjänstemän kan förändra läget för de ofta gravt handikappade som det här i många fall är fråga om och vilkas antal växer i spåren av vissa sociala sjukdomar, t.ex. narkomani. De som genom dessa 50 tjänstemän kan placeras ut på öppna marknaden i skyddad sysselsättning — äldre och handikappade som det står i svaret — behöver givetvis dessa-ansträngningar från samhällets sida genom AMS. Jag vill hoppas att det kommer att visa sig vara en bra satsning. Men när herr Holmqvist här och i statsverkspropositionen säger att denna personal skall söka finna möjligheter att placera också arkivarbetarna i enskild och offentlig tjänst kan jag inte riktigt förstå honom, Jag menar att de knappast har någon chans. Deras struktur är inte sådan, Det gäller dock här en anställning med avtalsenlig lön — det finns överenskommelser mellan SAF och LO — även om det lämnas bidrag från staten, och det förutsätts en helt annan kapacitet hos dem som skall anställas än en stor del av arkivarbetarna har. Och när statsrådet talar om enskild tjänst, så kan man säga att staten lägger över insatserna för arkivarbetarna på annat håll. I och för sig är väl inte detta fel, men den grupp det är fråga om är ytterst svårplacerad i den enskilda företagsamhetens sfär. När det gäller offentlig tjänst, som nämnts, måste man fråga: Varför skulle det bli bättre än på annat håll — varför skulle det bli billigare? Jag betvivlar faktiskt möjligheterna till ett gott resultat här. Sedan kan man fråga: Hur blir det länen emellan? Kvoterna gör ju att de som bor i vissa län får vara beredda att flytta över till ett annat, och i varje fall de gravt handikappade kan inte göra detta. Har det lyckats dem att finna lägenhet, kommunikation till jobbet och till de platser de måste besöka och ett lätt jobb, ett jobb som passar dem, har de lyckats finna sin livsrytm just där och fått en dräglig tillvaro mitt i torftigheten, hur skulle man kunna placera dem på annat håll, åtminstone inom rimlig tid? Jag har här ett cirkulär, som TCO lämnade ut som pressinformation den 21 april i år och där man säger att kvotering är en dålig metod att ge de handikappade arbete. Jag skall här inte läsa upp cirkuläret men vill gärna instämma i vad som sägs i första delen i denna pressinformation. Därefter vill jag, fru talman, också säga några ord om detta röda häfte som jag har här i min hand, Det heter Arbetsvårdspolitiskt program, och är utgivet av arbetsmarknadsverket samt daterat den 16 april 1970. Där står på s. 3: ”Även om vi inte siktat på att det i år antagna programmet skall räcka fram till 1980 innan det i stora delar blivit inaktuellt, är det dock ett program för 1970-talet.” Jag har stora sympatier för mycket av vad som står i detta häfte. På s. 4 skriver man t.ex.: ”Varje gång en handikappad får stadigvarande plats i det produktiva livet eller får tillfälle att bli kvar där istället för att hänvisas till och bli beroende av försörjning genom samhället uppstår en vinst eller förebyggs en förlust vars värde kan mångdubbelt överstiga kostnaden för arbetsvård eller annan rehabilitering. Till denna ekonomiska vinst kommer en vinst i mänskliga värden i form av större trivsel och trygghet för den enskilde individen.” Jag vill här gärna stryka under detta. Jag tycker det är bra — och sant! Jag tror också att man verkligen menar vad man skriver. Men stämmer nu detta med vad vi står inför och vad som anges i det cirkulär som jag förut nämnde? På s. 7 i programmet heter det under rubriken Förberedande verksamhet: ”I många fall är en omsorgsfull förberedelse nödvändig, om den handikappade skall ges möjlighet att inom ramen för sina förutsättningar förverkliga sina önskemål och hävda sig i konkurrensen med andra.” Det är ju en alldeles riktig målsättning. Men det mest anmärkningsvärda återfinns på s. 9, och det var också det som gjorde att jag tog upp denna sak. Jag har nämligen kontakt med vissa arkivarbetare i mitt hemlän. Där står i detta program, som alltså bara är ett år gammalt: ”Verksamheten bör effektiviseras bla genom ökad tillgång till sk arkivarbete.” Många människor trodde att här öppnar sig en utväg för oss som inte kan klara oss på annat håll. Jag håller med om att den handikappade om möjligt bör få förverkliga sina önskemål inom ramen för sina förutsättningar. En stor mängd människor har just i det som vi kallar arkivarbete — det skall visst få ett nytt namn nu — funnit det rätta livsrummet. De är inte kapabla till något annat arbete. Arkivarbetet ligger inom deras ram och förutsättningar, och om de inte får sådant arbete, så blir de vanliga vårdfall, och många av dem kommer att bryta samman psykiskt. Den sista meningsfulla punkten i deras tillvaro stryks då. Det var väl inte alltid inkomsten som de i första hand frågade efter, det var sysslan. Det finns människor som under flera terminer eller år har utbildats och målinriktats med tanke på vad som står i detta program. De kommer nu inte någon vart. Jag förstår att det är det ekonomiska läget som är anledningen till stoppet. På s. 3 i programmet skriver också AMS-chefen: ”Inte minst kommer de samhällsekonomiska faktorerna att väga tungt.” Han talar alltså om huruvida programmet kan genomföras eller inte. Jag förstår det. Regeringen har nyss i extra konselj beviljat 1 miljard kronor för icke prioriterade byggen. Det är bra, Det gäller att skaffa sysselsättning åt alla dem som klarar sådant jobb. Men man tycker det är oansvarigt att stänga utvägarna för dem som inte gynnats av livet med samma krafter, samma hälsa och samma chanser. Vi har ibland ondgjort oss över det förflutna, över en generation som gynnade de friska och starka men inte hade rum och hjärta för stackarna. Vi får se till att vi inte går i samma spår. För tidens skull skall jag som sagt avstå från att här göra någon punktgranskning av TCO-cirkuläret. Den som är intresserad kan göra det själv. Men jag sätter frågetecken i kanten litet varstans för det som står där. Jag menar att det kärva ekonomiska läget för staten inte får ha till följd att de människor som det här gäller drabbas, Jag tror inte heller att herr Holmqvist kan påvisa att det nationalekonomiskt är någon förtjänst med att sätta stopp och införa en kvot i detta fall. Jag tror att tanken på de vinster man gör på det mänskliga planet, och som det talas om i detta röda häfte, bör avskräcka oss från att alltför hårt hålla igen eller stoppa upp på detta område. De måste ju i alla fall försörjas, dessa människor. Det blir dyrare att ge dem utkomst på annat sätt. Socialvård är dyr, sjukvård som kanske följer av att människor bryter samman är mycket dyr. Även om staten skulle lyckas få en del över till landsting och primärkommuner i övrigt, tycker jag inte riktigt om det. På det sättet slår det kanske mycket ojämnt. Jag har kommit i kontakt med en gravt skadad människa som har gått på kurser i flera terminer med sikte på just ett sådant här arbete, som hade ställts i utsikt för henne; hon hade alltså varit föremål för en målinriktad utbildning. Hon hade här en chans. Hon skulle få jobb just den här vårvintern. Och så kom avslaget med hänvisning till cirkuläret av den 18 februari. Efter flera år av kurser finns för denna person ingenting. Hon saknar naturligtvis inte sitt bröd, men hon säckar ihop. Hon hade hoppats få en meningsfylld sysselsättning. Med detta vill jag ännu en gång understryka att jag inte tror att det är nationalekonomiskt riktigt att begränsa anställningsmöjligheterna, när man skriver i programmet att det skall bli en ökad intagning. Jag tror också att det finns en mängd människor som inte har en sådan struktur, en sådan kapacitet, att de kan komma i fråga i de för all del lovvärda ansträngningar som inrikesministern talade om i sitt svar.
Fru talman! Herr Nilsson i Agnäs använde argument som i detta sammanhang är en aning långsökta. När det gäller igångsättningen av oprioriterade byggen för en miljard förhåller det sig så att staten där inte betalar ett enda öre; det är ingenting som går över budgeten. Den saken har således inte mycket med det här att skaffa. Jag är mycket intresserad av denna verksamhet. Jag har haft tillfälle att i tidigare interpellationsdebatter framhålla betydelsen av en ökad satsning när det gäller arkivarbetare och när det gäller de skyddade verkstäderna, I mitt interpellationssvar i dag fäste jag också uppmärksamheten på att vi under senare år byggt ut den form av skyddad verksamhet som arkivarbetscentralerna utgör. Det framgick också av mitt svar hur mycket pengar detta har kostat. Det är alltså enbart av den orsaken att vi måste se till att fördela åtgärderna som arbetsmarknadsstyrelsen fått lov att utsända ett cirkulär om att man inte kan gå vidare i detta nu; det blir först i den mån man kan placera folk på den öppna arbetsmarknaden som man har möjligheter att ta in flera vid arkivarbetscentralerna, såvida där inte blir lediga platser av annat skäl. Det kan finnas flera skäl till att en person blivit vägrad arbete i en central. Det kan bero på att vederbörande har relativt goda utsikter att komma ut på den öppna marknaden och då bör stå tillbaka för någon person som inte har så gynnsamma förutsättningar. Jag menar att rätta tidpunkten för denna diskussion hade varit när vi diskuterade anslaget. Nu har vi fastställt tilläggsanslag för innevarande budgetår, och riksdagen har också beslutat om anslaget för nästkommande budgetår till denna verksamhet.

Jag medger att det i många fall är svårt, men man räknar dock med att det är möjligt att föra omkring 10 procent och på många håll fler — det växlar något — vidare ut i den öppna arbetsmarknaden. Vi skulle naturligtvis önska att resultatet blivit ännu mer positivt i detta avseende, men det är således fel att framställa saken så att det är utsiktslöst att försöka flytta folk från arkivarbete till skyddad verksamhet. Hur önskvärt det än är att ge mer medel till den verksamhet det här gäller, måste vi ändå väga det önskemålet mot andra anspråk som ställs.
Fru talman! Herr inrikesministern säger att det var långsökt att jämföra med denna miljard. Jag gjorde emellertid inte jämförelsen ur synpunkten vad det kostade staten, utan jag ville med detta exempel ha sagt att regeringen här visat att den tar ansvar för människor. Det var regeringens tanke bakom åtgärden att lägga en miljard på icke prioriterade byggen, att vi har att se till att människor får levebröd och en utkomst. Det är riktigt, och jag tycker då att den grupp av människor som jag talar om i dag, och som inte är så stor, också bör vara föremål för samma varma intresse, kanske före många andra grupper. Nu säger inrikesministern att detta har kostat mycket pengar. Det är sant, men jag betvivlar att det blir billigare som man nu tänker ordna det. Jag har funnit att tendensen är den, att det blir ett växande antal människor som i ett arbete som inte kräver så mycket av självständig planering skulle finna en mening och därigenom kanske också undgå att drabbas av sjukdom och andra svårigheter. Det är fråga om människor som inte kan ta ett annat arbete och som, om de inte får denna möjlighet, måste tas om hand av sjukvården och socialvården, något som blir dyrare för samhället. Jag har ingenting emot att dessa människor placeras ut i den mån det går. Jag är medveten om att en del av dem — 10 procent eller kanske fler — kan placeras ut, och det är ju bra. Jag sitter ofta som forskare på arkiv och har träffat människor som kom hit till landet på 1940-talet och som inte kunde språket. Efter åtta, tio år kunde de med fördel ha gått till annat arbete; de var inte skadade i sina lemmar eller i sin tankeförmåga. Jag är övertygad om att ett större antal människor i denna form av arbete skulle ha kunnat finna en meningsfull sysselsättning och därigenom hindrats från att gå under. När det gäller tidpunkten för denna diskussion vill jag säga att cirkuläret kom i februari och började bli känt av allmänheten i april då jag ställde min fråga. Det har således varit svårt att ta upp saken tidigare. Jag tycker att tidpunkten nu är lämplig att ta upp frågan till debatt, även om det skulle varit önskvärt att vi hade haft reda på detta i januari månad och kunnat diskutera saken i samband med den debatt som fördes förut.

Fru talman! Herr Enlund har frågat mig om jag har uppmärksammat att vallagens nuvarande bestämmelser leder till att ett orimligt stort antal suppleanter för kommunfullmäktige kommit att utses i vissa kommuner. Vidare har herr Enlund frågat om åtgärder kommer att vidtas så att dessa olägenheter kan undvikas vid nästa kommunfullmäktigeval. Sedan år 1970 kan kommunerna besluta att suppleanter för fullmäktige skall finnas. Sådana utsågs alltså första gången i 1970 års val. Därmed kan garanteras att ledighet, som inte hunnit fyllas efter avgången ledamot, eller tillfälligt förfall inte leder till ändring av styrkeförhållandena mellan partierna inom fullmäktige. Vidare blir det möjligt att knyta fler personer till det kommunala arbetet och därmed bredda medborgarinflytandet. I propositionen 129 år 1969, som låg till grund för beslutet att ge kommunerna möjlighet att införa suppleantsystem, diskuterades metoden för en lämplig begränsning av antalet suppleanter. Kommunalrättskommittén, som utrett frågan om suppleanter för fullmäktige, hade för sin del föreslagit att samma system beträffande utseende av suppleanter som gäller för landstingen skulle tillämpas också i kommunerna. Remisskritiken av förslaget visade att det, om det genomfördes, skulle leda till att antalet suppleanter skulle bli ohanterligt stort. En tänkbar lösning hade varit att i stället utforma bestämmelserna om suppleanter för fullmäktige med motsvarande bestämmelser om suppleanter i kommunala nämnder som förebild. Detta hade i och för sig varit möjligt för kommuner som inte är indelade i valkretsar men hade i fråga om andra kommuner medfört avsevärda svårigheter från både praktiska och principiella synpunkter, framhölls det i propositionen. Det borde med hänsyn härtill inte komma i fråga att utan närmare utredning pröva en sådan utväg och inte heller att söka konstruera ett helt nytt system utan anknytning till något som tillämpas för närvarande. Det återstod då att söka överföra bestämmelserna om suppleanter för landstingsmän på suppleanter för fullmäktige, med vissa modifikationer. Detta blev också riksdagens beslut. Det system för utseende av suppleanter som infördes innebär att om parti använder bara en valsedelstyp och, i valkretsindelade kommuner, använder samma valsedlar för alla valkretsarna, antalet suppleanter blir ungefär hälften av antalet fullmäktige. I den mån partierna använder flera valsedelstyper ökar dock antalet suppleanter. Dessa konsekvenser framhölls i propositionen. Där uttalades också att erfarenheterna från tillämpningen av de nya bestämmelserna fick visa om dessa sedermera behövde omprövas. I direktiven för utredningen om den kommunala demokratin sägs med hänvisning till de uttalanden i propositionen, som jag återgav nyss, att utredningen skall kartlägga erfarenheterna från den första valperiod under vilken de nya bestämmelserna tillämpats och överväga behovet av ändringar. Enligt vad jag har inhämtat arbetar utredningen för närvarande med denna fråga med sikte på att ett nytt eller modifierat system för utseende av suppleanter skall bli möjligt att genomföra till 1973 års val. Av landets 464 kommuner har 365, eller 78 procent av hela antalet kommuner, infört suppleanter i samband med 1970 års val. Antalet fullmäktige i dessa kommuner utgör 15 057 och antalet suppleanter 15 052, dvs. i genomsnitt en suppleant per fullmäktig. I vissa län utgör suppleantantalet omkring hälften av antalet fullmäktige. Sålunda uppgick antalet suppleanter i Uppsala län till 297 mot 508 fullmäktige och i Södermanlands län till 271 mot 470 fullmäktige. I vissa andra län däremot överstiger suppleantantalet betydligt antalet fullmäktige. I Kronobergs län t.ex. är antalet suppleanter 821 medan fullmäktigeantalet uppgår till 388. gj Suppleantsystemet har alltså i många fall medfört det antal suppleanter som avsågs. Att antalet i vissa kommuner blivit avsevärt större har dock medfört praktiska olägenheter. Jag räknar med att det pågående utredningsarbetet redan till nästa valperiod skall leda till ett system som på ett mer enhetligt sätt reglerar antalet suppleanter. Jag vill emellertid betona att möjligheten att införa suppleanter, trots dessa olägenheter i vissa fall, haft en gynnsam effekt. Av vad jag anfört i det föregående framgår att man inför 1970 års val hade att välja mellan att då införa suppleantsystemet med den utformning som det fick eller att i avbidan på utredning angående ett tekniskt bättre system skjuta på reformen en hel valperiod. Jag anser mig kunna konstatera att de trots allt övervägande positiva erfarenheterna visat att det var riktigt att införa suppleantsystemet redan till 1970 års val.

Fru talman! Herr civilministern konstaterar avslutningsvis i sitt interpellationssvar att det var riktigt att införa suppleantsystemet redan till 1970 års val. Det vill jag helt instämma i. Men det är litet svårare att vara övertygad om att det av tidsbrist inte skulle ha varit möjligt att redan till 1970 års val finna ett system, som bättre reglerar antalet suppleanter. För åtskilliga kommuner blev det nog en rätt stor överraskning när de fick veta hur många kommunfullmäktigesuppleanter de hade begåvats med. Suppleanterna måste ju alla enligt bestämmelserna underrättas om sammanträdena genom brev på posten. fullmäktige. Men vi hör ändå inte till de värst drabbade, Herr Lundkvist nämner i sitt svar Kronobergs län, och där torde Ljungby höra till de märkligare fallen med 152 suppleanter. Ännu flera har emellertid Vetlanda, som har 165 suppleanter. I båda dessa kommuner är antalet ordinarie ledamöter 49. Jag föreställer mig att sunda förnuftet måste ha gjort ett rätt kraftigt motstånd mot paragraferna i vallagen, när sammanräknarna på länsstyrelserna ställdes inför uppgiften att räkna fram alla dessa suppleanter. Nu har emellertid civilministern ställt i utsikt att vi till nästa kommunfullmäktigeval skall få ett system som på ett mer enhetligt sätt reglerar antalet suppleanter. Detta tycker jag är ett värdefullt besked, som jag för min del är nöjd med, och jag ber att få tacka för det utförliga interpellationssvaret.
Fru talman! Jag kan bara säga att sedan det visat sig att man inte kunde använda kommunalrättskommitténs ursprungliga förslag — det skulle ha givit oss ännu flera suppleanter än vi fick med detta system — hade vi att välja mellan å ena sidan att avstå från att införa suppleantsystemet och sätta i gång en ny utredning och å andra sidan att ta den lösning som vi fick.

Fru talman! Herr Petersson i Röstånga har i en interpellation till chefen för justitiedepartementet ställt följande frågor: 2. Fyller gällande regler om tillstånd från polismyndigheten för att anordna fyrverkerier något behov? 3. Om så är fallet, anser statsrådet att informationen om bestämmelserna är tillfredsställande? Vidare har herr Bengt Börjesson i Falköping till chefen för justitiedepartementet ställt följande enkla fråga: Interpellationen och den enkla frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag hemställer att få besvara interpellationen och den enkla frågan i ett sammanhang. Enligt vad jag inhämtat från sprängämnesinspektionen och rikspolis styrelsen efterlevs inköpsbestämmelserna i stort sett. Sprängämnesinspektionens tillsyn över försäljningen av pyrotekniska varor, som sker stickprovsvis, har inte gett anledning till anmärkningar, och inspektionen har det allmänna intrycket att säljarna är medvetna om sitt ansvar. Kravet på tillstånd av polismyndighet vid anordnande av fyrverkeri inom tättbebyggt område är uppställt för att polismyndigheterna skall kunna kontrollera att brandoch explosionsrisken elimineras så långt det är möjligt. Vad angår frågan om informationen till allmänheten om gällande bestämmelser rörande inköp av pyrotekniska varor och tillstånd för anordnande av fyrverkerier vill jag framhålla att sådan upplysning förmedlas av fabrikanter och säljare samt, i synnerhet vid de större helgerna, av polismyndigheterna, som därvid anlitar pressen och radion. I stort sett synes denna information fylla sitt ändamål, Det ligger på detta område som på flera andra i sakens natur att inte ens en mycket intensiv och omfattande upplysningsverksamhet kan uppnå hundraprocentig genomslagskraft. Från samhällets sida eftersträvas att de risker och olägenheter som bruket av pyrotekniska artiklar medför begränsas i görlig mån. Om det visar sig att allvarliga risker och olägenheter ändå uppstår, är jag beredd att ta upp en diskussion med de berörda myndigheterna om lämpliga åtgärder. Med anledning av herr Börjessons fråga vill jag framhålla att tanken på förbud mot tillverkning och försäljning av enklare pyrotekniska artiklar prövats tidigare vid flera tillfällen. Den har emellertid avvisats på grund av farhågor för att ett sådant förbud skulle kunna leda till hemmatillverkning av knallskott o. d. med ökad risk för större skadeverkningar som följd.

Fru talman! I en artikel i årets första nummer av en Malmötidning fanns en lång lista över olyckshändelser och incidenter som kunde ha utvecklat sig till olyckor. Det berättades bl.a. om en raket som hade gått rakt igenom en vägg och där hyresgästerna genom försynen undgick skador. Jag förmodar att tidningar i de flesta städer hade eller åtminstone kunde ha haft med liknande listor på olyckor och olyckstillbud i dessa tidningars utgivningsorter under nyårsnatten. Handelsministerns interpellationssvar, för vilket jag tackar, innehåller på slutet en huvudsats som jag tycker är det viktigaste i hela svaret, nämligen den att han är villig att ta upp en diskussion med berörda myndigheter om lämpliga åtgärder. Den föregås beklagligtvis av en negativ bisats: ”Om det visar sig att allvarliga risker och olägenheter ändå uppstår.” Jag hoppas att den lilla debatt som vi här skall föra kommer att visa att det just nu är lämpligt att ta upp dessa diskussioner med de berörda myndigheterna. Jag förutspår att eventuella åtgärder som vidtas kommer att följas med mycket stort intresse av sjuka människor, av människor med nervös läggning, av poliser och förmodligen även av barnavårdsnämnder på en del platser. Enligt de informationer som jag har fått i ärendet från riksdagens upplysningstjänst innebär kommerskollegii inköpsföreskrifter fyra regler för inköp av fyrverkeripjäser, knallpjäser och pjäser för rökutveckling: 2. En 18-årsregel för sådana varor som får inköpas utan polistillstånd. 3. Tillstånd behövs från polisen för att inköpa pyrotekniska varor som innehåller en pyroteknisk sats överstigande en viss kvantitet. Handelsministern och hans informationskällor — sprängämnesinspektionen och rikspolisstyrelsen — anser att inköpsbestämmelserna efterlevs i stort. Detta är kanske riktigt, även om jag ställer mig ganska tvivlande och tydligen har kommit i kontakt med fall där efterlevnaden icke varit så stor.

Och jag misstänker att de människor som under påskhelgen fått knallpjäser instoppade i brevlådorna till sina hyresfastigheter håller med mig om att inköpsbestämmelserna kanske icke efterlevs så särskilt strikt. Nu kan det förstås vara så att inköpsgränserna inte är det väsentliga, även om man måste fordra att regler som finns skall efterlevas. Det är väl snarare tillämpningsföreskrifterna som bör ses över. Inköpsåldern kan ju i praktiken sättas hur högt som helst utan att man därigenom kan hindra barn att komma över de här smällande varorna.

Jag förmodar att det är över tusen, kanske tiotusen, kanske ännu fler. Den som går till polismyndigheterna och frågar hur många tillstånd som beviljats får svaret att det beviljas mellan fem och tio tillstånd per år. Detta styrker mitt påstående att allmänheten inte känner till ordningsstadgans 6 § eller att man medvetet bryter mot denna i den fasta förvissningen om att så gör alla andra också, Då kommer vi in på polisens situation dessa stora ”smällarkvällar”. Polisen är medveten om att av dem som anordnar fyrverkerier, exempelvis på nyårsafton, har bara en bråkdel av en promille sökt tillstånd. Polismännen måste bokstavligen blunda för att undgå att se alla de raketer som far till väders, fastän det faktiskt smäller runt öronen på dem. Jag vill fråga: Hur anser handelsministern att våra poliser skall uppträda i en sådan situation? Och tror handelsministern att polisen har resurser att bevilja tillstånd för fyrverkeri, om alla människor vore laglydiga och ingav ansökan därom? I interpellationssvaret säger handelsministern att tillstånd skall ges från polismyndigheterna för att dessa skall kunna kontrollera att brandoch explosionsriskerna elimineras så långt det är möjligt. Nu har jag aldrig sett ett sådant här tillstånd, och jag undrar om det däri finns stadgat att den som har fått sin ansökan bifallen också skall vidtaga några särskilda skyddsåtgärder. Beträffande informationen till allmänheten hänvisar handelsministern bl.a. till den information som förekommer i press och radio, i synnerhet vid de större högtiderna. Jag måste beklagligtvis erkänna att de regler som omgärdar de här sakerna var för mig helt obekanta tills jag fick information från upplysningstjänsten här i riksdagen.

Anser handelsministern att informationen över huvud taget kommer i så god tid inför helgerna att de människor som vill söka tillstånd hinner med att göra det?

Herr talman! Jag ber att till herr handelsministern få framföra mitt tack för svaret på min enkla fråga. Frågan aktualiserades av en mycket tragisk händelse i Skaraborgs län för en tid sedan i samband med s.k. påsksmällar. Enligt gällande förordning om explosiva varor råder mycket noggranna bestämmelser i fråga om tekniska pjäser av olika slag, och det är i och för sig tillfredsställande. Frågan är emellertid i vilken utsträckning dessa bestämmelser följs och hur man t.ex. kan utöva kontroll härvidlag. Också på detta område tycks man ha dragit vissa åldersgränser när det gäller inköp och innehav av sådana pjäser, men även här torde det vara en mycket enkel sak att kringgå bestämmelserna. Vad är det som säger att en 18-åring inte köper de varor, som i lag är förbjudna att inhandlas av barn under 15 år, och överlämnar dessa till sina yngre kamrater? Alla känner till hur svårt det är att kontrollera dylika regler när det gäller t. ex inköp av mellanöl och sprit. De s. k, leksaker som påsksmällar utgör tillhör det slags varor som man enligt min uppfattning helt enkelt skulle förbjuda tillverkning och försäljning av. Ett otal exempel kan anföras där bestående skador orsakats av lekar med sådana pjäser. I det fall som aktualiserade min fråga till statsrådet miste en 14-årig pojke sin högra hand av en icke hemgjord s.k. påsksmäll. Var och en kan förstå vilken personlig tragedi detta innebär för pojken men också för hans föräldrar. Modern chockades så svårt att hon måste läggas in på sjukhus. De fysiska och psykiska skadeverkningar som lekar med just t.ex. påsksmällar kan medföra anser jag vara av så allvarlig art att man har all anledning att pröva möjligheterna att stoppa deras tillverkning och försäljning. Trots att mycket noggranna bestämmelser utfärdats på området, kan ju dessa som jag redan nämnt kringgås och men för livet åsamkas framför allt barnen. Självfallet kan man från köpmannahåll invända att om förbud utfärdas i ett fall kan det ha följdverkningar på marknaden även i fråga om andra varor av samma slag. Detta är emellertid inget argument mot att de pjäser förbjuds som bevisligen i många fall lett till svåra skador. Herr talman!

Herr talman! Jag tror att man först bör påminna sig att vanan att ett par gånger om året med dunder och brak hälsa antingen nyår eller påsk är en hos svenska folket ganska djupt rotad tradition. Personligen står jag rätt främmande inför värdet av sådana pyrotekniska upplevelser, men tydligen är de för både gammal och ung en t.o.m. omistlig del av både nyårsoch påskfirandet. Detta gör att man har tvekat inför förbud, helt enkelt för att man fruktar att folk då skulle skaffa sig egna hemgjorda substitut som skulle ställa till bra mycket större elände än de fabrikstillverkade.

På detta som på andra områden, där själva hanteringen kan ifrågasättas därför att den innehåller riskmoment, är det alltid besvärligt för samhället att hitta lösningar på problemen.

Det material som vi har tittat på för att försöka göra en bedömning av om det under senare tid har blivit värre på detta område tydde inte på detta. Jag är medveten om att Malmö, som herr Petersson i Röstånga påminde om, utsattes för en rad incidenter under nyårsnatten i år och att polisen fick göra flera ingripanden, Men vi fick det bestämda intrycket att Malmö var ett klart undantag. Det kan inte hindra att vi skall göra en motsvarande materialinsamling beträffande vad som hände under påsken för att kunna ställa samman erfarenheterna från både nyår och påsk och se om det utvecklats olika slag av vanarter — framför allt om man börjat använda sådana här smällare för att skrämma gamla eller sjuka människor; en sådan utveckling måste vi hålla ögonen på. När det gäller frågan huruvida man i detta läge skulle överväga skärpningar antingen av lagstiftningen eller av tillämpningen av den är jag för närvarande litet tveksam.

Vi vet hur svårt det är att kontrollera langning på andra områden, och jag tror inte på möjligheten att göra något åt förekomsten därav på detta område. Däremot kan det naturligtvis diskuteras hur stort det sortiment skall vara som står till förfogande på marknaden, hur kraftiga artiklar som skall få förekomma osv. Vid en överläggning om tillämpningen av bestämmelserna kan det finnas anledning att ta upp sådana frågor till diskussion. När det gäller polisens handläggning av ärenden som gäller fyrverkerier tror jag att herr Petersson i Röstånga något har missförstått lagstiftningens innebörd, Om man släpper upp en enklare raket från en balkong är det inte att betrakta som ett fyrverkeri för vilket polisens tillstånd krävs. Av den information som polisen lämnar framgår att det är vissa fyrverkerier, dvs. större och mera påkostade sådana, som man behöver ha tillstånd för. Det har samband med att ett stort lager av sådana artiklar kan innebära en brandrisk.

Den arbetar bl.a. med pressmeddelanden.

Vidare har man gått ut till skolorna med cirkulär där man vill tala om för ungdomarna vilka regler som gäller, och slutligen har också i broschyrer till hushållen beskrivits hur lagstiftningen ser ut och vilka försiktighetsåtgärder som skall vidtas vid användning av pyrotekniska varor. Jag tror alltså att lagstiftningen som den nu ser ut bör ge ett tillräckligt utrymme både för en information och för en kontroll av efterlevnaden av reglerna som är tillfredsställande. Sedan är det fråga om hur man når ut med informationen och vilka resurser polisen faktiskt har på nyårsnatten, vid påsk och vid valborgsmäss när det gäller att hinna uppmärksamma alla de incidenter som kan uppstå och framför allt att förebygga dem. Men det måste vara en annan diskussion än den här som kan ge svar på den frågan.

Herr talman! Påsksmällarna är sannerligen inga oskyldiga sällskapsnöjen, det kan man bli förvissad om när man tar del av den olycksstatistik som följer i deras spår. Handelsminister Feldt vill inte vara med om en skärpning av lagstiftningen; han anser att det inte är en framkomlig väg. Likaså avvisar han tanken på ett förbud på grund av farhågor att det skulle kunna leda till en hemmatillverkning av knallskott, och dylika påsksmällar skulle innebära större risker för skadeverkningar. Detta resonemang skulle jag vilja bemöta så här: Trots att man enligt gällande bestämmelser kan köpa påsksmällar förekommer det ändock hemmagjorda sådana. Genom ett förbud kommer otvivelaktigt bruket att minska, eller rent av upphöra. Genom att påsksmällar får säljas legaliserar vi bruket av dylika, märk väl, farliga leksaker.

För en tid sedan beslutade vi här i riksdagen att anslå medel för inrättandet av ett statligt lekmiljöråd och det kanske finns anledning att be ledamöterna i lekmiljörådet att ta sig en funderare på hur man skall kunna komma till rätta med ofoget med dessa påsksmällar. Därmed kan lekmiljörådet eventuellt få möjlighet att via de kanaler det har åstadkomma en annan tingens ordning.

Herr talman! Jag kan hålla med handelsministern om att det vore lämpligt att man som en första åtgärd begränsade det rikhaltiga sortiment av knallpjäser som för närvarande finns i marknaden. Men jag tror ändå, herr handelsminister, att man borde stadga att de som inköper varorna verkligen har ett ansvar för dem och att de har ansvaret för de olyckor som eventuellt inträffar i samband med dessa pjäser. När det gäller frågan hur polisen skall uppträda har de poliser som jag talat med haft samma uppfattning som jag, nämligen den att de egentligen bör beivra uppskjutningar av raketer i de fall där det inte finns tillstånd. Men poliserna kan inte göra det, utan de koncentrerar sig i stället på att upptäcka de barn som sysslar med knallpjäser, och det tycker jag är en charmant lösning som de själva har hittat på. I fråga om informationen måste jag säga att vad som sägs om cirkuläret till skolorna förvånar mig, eftersom jag har varit lärare i 15 år men över huvud taget aldrig sett något sådant cirkulär. Det fungerar tydligen inte, även om cirkuläret finns. Sedan kan man fråga sig om informationen — som jag har undgått — kommer i rätt tid. Jag hade ett samtal med en polisman, som gjorde mig uppmärksam på detta problem. Han sade att det var några personer som på nyårsaftonen hade läst en artikel om att man skulle ha tillstånd från polisen. De begärde alltså samma dag detta tillstånd, men det kunde inte polisen klara av, så de fick gå hem och skjuta av sina raketer utan tillstånd. Av en händelse hörde jag valborgsmässoafton på morgonen en information i radio, där Sveriges pälsdjuruppfödarförening varnade för att skjuta upp fyrverkerier eller avlossa skott i närheten av minkfarmar. Man fick upplysningen att detta kunde förorsaka skador för hundratusentals kronor. Däremot förekom icke, vilket jag tycker var beklagligt, någon information i detta sammanhang om att den som önskar anordna fyrverkeri inom stadsplanelagt område egentligen har skydighet att ansöka om tillstånd hos polisen,

Herr talman!

Regeringen har inte funnit anledning att ompröva de grundläggande resonemang i fråga om nyhetstjänstens organisation vid Sveriges Radio som redovisas i propositionen 1966:136. Svaret på interpellantens första fråga är alltså att regeringen fortfarande delar den principiella syn på frågan som kommer till uttryck i den citerade meningen i nämnda proposition, I detta sammanhang bör också beaktas vad som sammanfattningsvis anförs i propositionen i fråga om nyhetstjänstens organisation. Härvid sägs att frågan om det förordade arrangemanget är ändamålsenligt eller bör ersättas med något annat system först kan avgöras sedan en tids erfarenhet vunnits. Svaret på interpellantens andra fråga är självfallet att endast statsmakterna kan ändra de riktlinjer som de givit för programverksamhetens organisation. Den översyn av nyhetstjänstens organisation och ekonomi som nu pågår inom Sveriges Radio kan väntas belysa de föroch nackdelar som det nuvarande systemet medför. Om Sveriges Radio mot bakgrund härav skulle finna behov av ändringar eller kompletteringar av statsmakternas riktlinjer, utgår jag från att företaget kommer att underställa frågan statsmakternas prövning.
Herr talman! Får jag citera några ord ur proposition nr 27 från i år. Det står så här: ”Det råder i dag allmän enighet om att den tidigare beskrivna koncentrationsprocessen innebär risker för att nyhetsförmedling och åsiktsbildning monopoliseras och att den därmed hotar demokratins funktionsduglighet.” Det är hårda ord men de har en viss täckning. Om man koncentrerar makten över den förmedlade och kommenterade nyheten till någon enda redaktion — i sitt område eller i landet i sitt respektive medium — finns det risker att monopoliseringen ”hotar demokratins funktionsduglighet”, som finansministern skrev — om presstödet. Den värderingen gäller inte bara det tryckta ordet utan också etermedia. Här finns skillnader i funktioner och förutsättningar. Men grundidén om att makten över den förmedlade och kommenterade nyheten bör spridas till fler gäller också för radio och TV. Här kan vi naturligtvis ta upp en debatt om monopolet i etermedia. Jag skall inte göra det utan utgå från riksdagens beslut 1966 och vad som hänt sedan dess med nyhetsförmedlingen i televisionen, För snart fem år sedan gjorde riksdagen en kompromiss. Man sade nej till tanken att nyhetsförmedlingen i de båda kanalerna skulle skötas av en och samma redaktion. Man sade också nej till idén att nyhetsförmedlingen skulle handhas av två från varandra självständiga redaktioner. I stället inrättade man ”en gemensam nyhetsredaktion som en service åt de självständiga programenheterna”, som propositionen formulerade det. Den skulle få till uppgift att ”svara för insamling, bearbetning och utsändning av korta nyhetsprogram av enbart faktagivande karaktär i radio och television”. ”De olika programenheterna”, forsatte propositionen, ”bör vara fria att söka också andra nyhetskällor men koncentrera sina insatser på kommentar, analys och reportage”. Men samtidigt sade propostionen att det här var ”ett besvärligt avvägningsproblem. I vad mån arrangemanget är ändamålsenligt eller bör ersättas med något annat kan avgöras först sedan en viss tids erfarenhet vunnits.” Nu har vi en del erfarenhet. Vad säger den oss? Först och främst har det inte gått så som riksdagen beslutade 1966. Den gemensamma redaktion, som skulle vara ”service åt de självständiga programenheterna”', har svällt till den dominerande nyhetsredaktionen på TV. Den skulle ge ”korta nyhetsprogram av enbart faktagivande karaktär” — i stället har den helt suddat ut gränsen mellan fakta och kommentarer och tagit över TV 1:s löpande nyhetsrapportering. Sitter vi mellan 7 och 8 på kvällen och ser TV finner vi TV-Nytt, dvs. den centrala redaktionen, först 10 minuter i TV 2 och sedan, halv 8, i nära 30 minuter i TV 1. Vad därutöver är är Rapport i 20 minuter: TV 2:s vitala, dagliga nyhetsmagasin, När riksdagen fattade sitt beslut tolkade den ansvarige — det var dåvarande kommunikationsministern Olof Palme — beslutet så här i andra kammaren: TV-Nytt skulle ge ”gemensamma korta nyhetsbulletiner”. Sedan kan kanalerna, menade Palme, satsa desto mer ”på den andra delen av nyhetsprogrammen, dvs. på reportage, på analyser och Så har det alltså inte blivit. Den gemensamma nyhetsredaktionen har dels nyhetsbulletiner i TV 2, dels har den övertagit TV 1:s nyhetsförmedling i fråga om både telegram och kommentarer. I dag på TV lär ungefär 250 personer syssla med daglig nyhetsförmedling — den siffran rymmer också distrikten, korrespondenterna, sporten och litet till. Av dem är för närvarande drygt 150 anställda vid den centrala nyhetsredaktionen, dvs. långt över hälften. Av återstoden arbetar omkring hälften vid TV 2:s Rapport, alltså mindre än 50. I det läget tillsätter styrelsen för Sveriges Radio en nyhetsutredning. Den skall lägga fram förslag om nyhetsorganisationen och dra nytta av erfarenheterna. För någon månad sedan fick vi höra genom läckor i pressen att en majoritet i den utredningen i stället för att stärka mångfald och konkurrens ville bygga ut den centrala nyhetsredaktionen och troligen avskaffa programmet Rapport. Det var ganska sensationella uppgifter, och pressdebatten blev het. Tidningar av olika politisk färg protesterade mot planerna att mer än nu centralisera nyhetsförmedlingen i TV i stället för att öka mångfalden. Framför allt gav man stöd åt den skickliga satsning på ett eget dagligt nyhetsprogram som TV 2 har genomfört genom Rapport. Att det mest spännande programmet skulle vara det som försvann var för många en egendomlig och oroande tanke. En sådan ytterligare förstärkning av den centrala och gemensamma nyhetsredaktionen skulle strida mot riksdagens beslut 1966. ”En långt gående spridning av nyhetsurval, analyser och kommentarer är ur opinionsbildningens synpunkt önskvärd”, sade man 1966 i propositionen. Jag tackar utbildningsministern för svaret på min interpellation; det visar att regeringen håller fast vid den värderingen. Jag är också glad över att Ingvar Carlsson nu så klart har slagit fast att ”endast statsmakterna kan ändra de riktlinjer som de givit för programverksamhetens organisation”. Det betyder att planerna på en ytterligare centralisering inte kan genomföras utan att riksdagen fattar ett nytt beslut i saken. Skall då riksdagen göra det? Bör TV-Nytt ytterligare förstärkas, TV 2:s egen nyhetsförmedling försvagas? Här finns schematiskt två sätt att se på TV:s nyhetsprogram. En grupp bedömare, som jag vill kalla för ”centralister”, tror inte att tävlan och mångfald är särskilt stimulerande, är rädda att TV-nyheterna kan bli för självständiga eller för kritiska. En annan grupp, som jag vill kalla för ”pluralister”, menar att mångfalden har ett värde i sig, att det är bra att olika människor och olika redaktioner självständigt värderar nyhetsflödet, att fler kommentarer ger fler aspekter och hindrar en enda nyhetsbedömning att slå sig fram genom dominans och brist på alternativ. Var finns då centralister och pluralister i det svenska samhället? Jag skall undvika en partipolitisk beskrivning av den motsättningen. I stället har jag en känsla av att, grovt beskrivet, centralisterna oftare finns i en äldre generation än i en yngre, oftare bland de mycket etablerade i samhällsliv och organisationer än bland de mer fristående, oftare bland dem som saknar egen erfarenhet av nyhetsjournalistik än bland dem som har en sådan bakgrund. Pluralisterna finns på motsatt sätt oftare bland yngre, bland dem som inte är eller inte känner sig tillhöra det s.k. etablissemanget, och bland dem som själva sysslar med nyhetsförmedling. Visst finns här många undantag på olika kanter, men jag tror att den bild jag har givit är någorlunda korrekt. Det mönstret är inte särskilt svårt att förklara. Bland makthavare av olika slag — inom riksdag och regering, organisationspampar, ledande i förvaltning och näringsliv m.fl. — kan det ofta vara praktiskt och mindre störande med en enda nyhetsredaktion, som då med nödvändighet måste bli mer ”officiell” och mer försiktig. Men för den stora allmänheten måste det kännas tryggare med två eller fler nyhetsredaktioner, som kan vara mera kritiskt värderande genom att de inte känner tyngden av att vara ensamma på plan. Jag tror att många TV-tittare har glatt sig över Rapports analyser och intervjuer — de har ofta varit mer inträngande och mer respektlösa än TV-Nytt. Skall vi därför förändra det nuvarande läget, så bör det vara i pluralisternas riktning, inte tvärtom. Jag är personligen skeptisk till en gemensam nyhetsredaktion. Den sväller så lätt och så snabbt till kommentarer och längre reportagebitar. Att göra skillnad mellan ”nyhetsbulletin” och ”nyhetskommentar” är ofta svårt eller omöjligt. Men avskaffar man den gemensamma nyhetsredaktionen, så kräver självfallet också det ett nytt riksdagsbeslut. Om det som nu är TV-Nytt ändå skall finnas kvar, bör det bantas ner till främst telegramuppläsning, medan två självständiga nyhetsredaktioner, en i TV 1 och en i TV 2, sköter analyser, kommentarer och reportage. Jag tror nog det kommer att visa sig att från kostnadssynpunkt är inget av alternativen särskilt underlägset eller särskilt överlägset. Det som riskerar att kosta mer genom dubblering vägs upp av de besparingar som konkurrensen tvingar fram. Nu får vi se hur pressdebatten kommer att påverka nyhetsutredningen i Sveriges Radio. Uttalanden i pressen tyder på att några av dem som för ett tag sedan hotade att ingå i en majoritet för den centralistiska synen nu börjat tänka om. Och jag utgår från att vad än nyhetsutredningen till slut lägger fram så bör det bli offentligt och diskuteras öppet innan Sveriges Radios styrelse fattar sina beslut. Att statsmakterna bör hålla fast vid kravet på ”en långt gående spridning av nyhetsurval, analyser och kommentarer”, som propositionen sade 1966, är självklart. Jag hoppas att utbildningsministern nu än en gång vill slå fast den värderingen.

Herr talman! Förra torsdagen berörde jag här i kammaren i anslutning till kulturutskottets betänkande om rundradioanläggningar frågan om Sveriges Radios nyhetsförmedling. Jag konstaterade att något ingripande från det ansvariga statsrådets sida inte hade gjorts för att hävda företagets skyldighet att följa riksdagens beslut 1966, trots att det hade varit befogat. Jag antog vidare att utbildningsministern inte meddelat företaget att de planer på en centralisering av nyhetsförmedlingen, som påstås vara å bane vid den översyn som pågår inom företaget, inte kan godtas. Utbildningsministern avlyssnade mitt anförande men fann det tydligen inte befogat att då gå i svaromål. Herr Ahlmarks interpellation citerar propositionen 1966:136 om att en gemensam nyhetsredaktion skall inrättas som en service åt de självständiga programenheterna. Det kan vara av ett visst intresse att citera propositionen vidare: ”Kritik har dock i den allmänna debatten framförts mot denna modell. Man har bl.a. menat att en tävlan även när det gäller korta och mer faktabetonade nyhetssändningar är väsentlig för den generella programstandarden. Man har också pekat på att den avsedda besparingseffekten helt eller delvis kan bli illusorisk om såväl den gemensamma nyhetsredaktionen som programledningarna bestämmer sig för att behandla samma nyhet. Detta med hänsyn till att gränsen mellan nyhet och kommentar ofta är flytande. — Vid min prövning har jag funnit att kritiken mot den redovisade modellen med sammanhållen nyhetsorganisation i flera avseenden kan vara berättigad. När jag likväl förordar en organisation med gemensam nyhetsredaktion är det främst av kostnadsskäl.” I debatten i andra kammaren i december 1966 framhöll dåvarande kommunikationsministern Olof Palme: ”Också när det gäller nyhetsbulletinerna är en samplanering av värde. Det har påståtts att vi skulle få en enhetlig nyhetsavdelning i TV enligt det föreliggande förslaget. Så är naturligtvis inte fallet. I stället är det meningen att man skall ha gemensamma korta nyhetsbulletiner. Det skulle i någon mån fungera som det nuvarande Aktuellt, där man först har nyhetsuppläsning under tio minuter och därefter Aktuellt. Om de första bulletinerna, som är ganska kostsamma, är gemensamma för de båda kanalerna, kan man satsa så mycket mer på den andra delen av nyhetsprogrammen, dvs. på reportage, på analyser och kommentarer. — — — Jag skall gärna medge att detta är den punkt i förslaget som jag känner den största tveksamheten inför; det har nämligen framförts en hel del vägande kritik mot detta system, bl.a. har det sagts att man kanske ändå inte kommer att kunna göra de beräknade inbesparingarna och att det kanske därför är lika gott att helt dela på de olika kanalernas nyhetsavdelningar. Vi har därför sagt oss att vi får lov att pröva oss fram under uppbyggnadstiden — — —.” Jag anser det fullt klart att herr Palme här talat för en intern konkurrens då det gäller nyhetsförmedlingen men att han av kostnadsskäl ansett sig böra göra det avsteget från sin principiella inställning att han förordat en gemensam nyhetsredaktion som ett serviceorgan för de båda självständiga enheterna. Företaget har emellertid gått en annan väg. Den gemensamma redaktionen har fått växa ut i en häpnadsväckande omfattning. Reportrar och kommentatorer har anställts, trots att kommentarer och analyser, enligt riksdagsbeslutet, inte skulle göras av denna redaktion. Den beslutade försöksverksamheten har sålunda aldrig ägt rum. Nu uppges det att Sveriges Radio — av kostnadsskäl — överväger att slå samman de tre nyhetsenheterna till en. Det verkar som om det varit en medveten politik från företagets sida: en, numera icke längre anställd, biträdande nyhetschef har t.o.m. i företagets interna tidning Antennen förra året skrivit: ”Många kolleger går och bär Kungl. Maj:ts proposition i portföljerna. Högläsning av denna akt är på modet. Förr läste man Uppenbarelseboken. Riskerna är desamma.” Ordföranden i Sveriges Radios styrelse, Per Eckerberg, lär enligt en artikel i Aftonbladet stöda tanken på en centraliserad nyhetstjänst. Herr Ahlmark har nu fått ett lugnande besked som svar på sin interpellation: det är statsmakterna som skall ändra på riktlinjerna för programverksamhetens organisation. Men vad jag och herr Ahlmark här relaterat ter sig dock så uppseendeväckande, att jag finner mig ha anledning att upprepa vad jag sade i torsdags, men nu i form av två frågor till utbildningsministern: 1. Vad är skälet till att utbildningsministern, eller hans företrädare, inte ingripit, då Sveriges Radio så uppenbart avvikit från vad riksdagen beslutat? 2. Vore det inte skäl att direkt till företaget meddela vad utbildningsministern här i dag anfört, nämligen att regeringen fortfarande delar den principiella syn på Sveriges Radios nyhetsförmedling, som propositionen 1966 gav uttryck för — det måste väl vara meningslöst för företaget med en utredning om denna inriktas på ett resultat som direkt strider mot denna principiella syn?

Herr talman! Fru Mogård klagade något, åtminstone uppfattade jag det så, över att jag inte svarade i samband med den tidigare debatten. Det var emellertid så att herr Ahlmark hade interpellerat, och jag tycker nog att det då är riktigt att ge ett svar till interpellanten. Vi har funnit detta sammanhang vara det lämpliga. Också på en annan punkt måste jag anmäla en avvikande mening gentemot fru Mogård. Om jag uppfattade fru Mogård rätt var det hennes avsikt, att jag på något sätt skulle meddela denna utredning att ett förslag som innebar en centralisering ej kunde godtas. Denna utredning är inte tillsatt av mig — det är Sveriges Radio som själv tillsatt den — och utredningen har självfallet möjligheter att föreslå precis vad den vill. Det kan jag inte påverka. En helt annan sak är att den inte kan genomföra, vare sig på egen hand eller med hjälp av Sveriges Radios styrelse, vad den eventuellt skulle vilja. Det beror helt på innebörden av de förslag som utredningen kan komma att framlägga. Jag vill som svar på fru Mogårds andra fråga i detta sammanhang referera vad styrelsens ordförande, Per Eckerberg, uttalar. Han säger följande om detta problem: ”Om det då visar sig att styrelsen eventuellt vill ha en organisation som icke står i överensstämmelse med av regering och riksdag beslutade riktlinjer för verksamheten, kommer styrelsen att underställa frågan Kungl. Maj:ts prövning.” Det är alltså ett klart besked från styrelsens ordförande. Uttalandet gjordes den 6 april i år. Den första fråga som fru Mogård ställde skulle jag vilja besvara något utförligare. Det svaret innehåller också det ytterligare klarläggande som herr Ahlmark ville ha. Enligt 1966 års riktlinjer modifierades på vissa punkter, framför allt av kostnadsskäl, principen om självständiga programenheter. Det gällde bl.a. bevakningen av stora evenemang, det gällde musikområdet och det som i dag diskuteras, nämligen den renodlade nyhetstjänsten. Den modell för nyhetstjänstens organisation som skisserades i propositionen var — och det sades klart ifrån — att betrakta såsom ett försök till lösning. Om systemet inte skulle hålla på sikt, fanns här möjligheten att överväga en annan ordning. När det gäller Sveriges Radios tillämpning av statsmakternas riktlinjer i fråga om nyhetstjänstens organisation vill jag påpeka att det här, som jag underströk, är fråga om en försöksverksamhet. Det bör observeras att i riktlinjerna inte ges några fasta hållpunkter beträffande t.ex. den centrala nyhetsredaktionens personalantal eller nyhetssändningens exakta längd. En sådan detaljreglering från statsmakternas sida skulle vara både olämplig och, tror jag, väldigt svår att genomföra. Utvärderingen av hittillsvarande verksamhet pågår nu, som det har sagts, inom Sveriges Radio, och i detta läge vill jag inte anlägga vare sig positiva eller negativa synpunkter på det sätt varpå Sveriges Radio valt att tills vidare lösa de besvärliga avvägningsproblemen. Däremot avvaktar naturligtvis även jag med allra största intresse det resultat som utredningen kommer fram till och de åtgärder som från regeringens och riksdagens sida därav eventuellt kan bli nödvändiga.

Herr talman! Jag fattar utbildningsministerns sista meningar så att vad denna utredning kommer fram till kommer att offentliggöras och diskuteras innan Sveriges Radios styrelse fattar sina beslut. Eftersom utbildningsministern avvaktar utredningens resultat med stort intresse, kan jag väl tillägga att jag tror att den avvaktas med stort intresse också av den intresserade allmänheten, av pressen och av företrädare för andra partier än utbildningsministerns, Det är alldeles riktigt, som Ingvar Carlsson sade, att det inte har varit fråga om någon ”detaljreglering” av försöksverksamheten. Men om man jämför det som har inträffat de senaste åren med TV-Nytt, som har haft dels nyhetsbulletiner i TV 2, dels både nyhetsbulletiner och nyhetskommentarer i TV 1 och därmed tagit över TV 1:s dagliga nyhetsrapportering, står det knappast i överensstämmelse med de uttalanden som gjordes i propositionen 1966 och av Olof Palme. Men vi kan ju lämna detta; framtiden är mer intressant. Jag har fattat det så att utbildningsministern ganska bestämt ändå slår vakt om de positiva uttalandena i propositionen från 1966. Det är bara en sak jag skulle vilja invända mot, och det gäller inte vad statsrådet Carlsson har sagt i dag. På några ställen i debatten — inte särskilt många — har man menat att Rapport inte är någon institution. Program kommer och går, och de kan läggas ned litet hur som helst. Jag tror att det var Per Eckerberg som sade så i början av april i Aftonbladet. Jag tycker att det är ett felaktigt synsätt, Frågan om Rapport — eller vad det program kallas som har ungefär samma funktioner som Rapport — är ganska viktig. Det gäller ju helt enkelt om TV 2 skall ha en självständig nyhetsredaktion, som kan göra daglig nyhetsförmedling på ett vitalt och inträngande sätt. Om TV 2 inte hade gjort det, hade ju TV-Nytt haft monopol på den dagliga nyhetsförmedlingen i TV, alltså telegram och kommentarer till telegram samt reportage i dagsfrågor. Det är ju den dagliga nyhetsförmedlingen som diskussionen här handlar om, inte om program som då och då kan ta fram en eller ett par aktuella frågor och diskutera dem. Det är en väldig skillnad mellan dagliga nyhetsmagasin på fasta tider, som redovisar och kommenterar dagens nyheter, och andra program som tar upp en eller några frågor, inte nödvändigtvis de dagsaktuella, och kommenterar dem. Någon har träffande sagt att frågan, om Rapport skall finnas kvar, gäller om TV 2 skall ”tjänstgöra som en dagstidning eller en veckotidning”. Den beskrivningen innebär ingen kritik mot veckotidningar. De har ju andra uppgifter och förutsättningar. Men våra två TV-kanaler bör, som jag ser det, tjänstgöra som ”dagstidningar” i den meningen att de redovisar dagens nyheter och inte överlåter den uppgiften till en väldig central nyhetsredaktion som tar hand om båda kanalerna.
Herr talman! Nej, det är klart att det inte gavs några fasta hållpunkter för företaget att organisera försöksverksamheten. Men var och en kan ju konstatera att de korta bulletinerna inte längre existerar som det talades om i propositionen, och det var ju en bra ledtråd hur man skulle organisera det hela i varje fall. Det är märkligt med denna enorma känslighet för inblandning i företaget Sveriges Radios angelägenheter. Jag tycker allt att det ansvariga statsrådet skall kunna påpeka för företaget om det avviker från riksdagens beslut.

Jag tyckte mera det var en serviceåtgärd.
Herr talman! Jag tror det är en väldig underskattning av Sveriges Radios nyhetsförmedling att vad jag här har sagt inte skulle nå fram till dels de anställda på Sveriges Radio, dels företagets ledning, dels allmänheten. Vad vi här har sagt når nog de närmast berörda och en stor grupp av övriga medborgare. Sedan ändrar jag inte min principiella ståndpunkt att jag bör vara utomordentligt återhållsam med inblandning i Sveriges Radios angelägenheter. Det har jag fått påpekat här i kammaren i andra sammanhang. Den principiella linjen tror jag man skall vara mycket aktsam att överskrida. Det förändras alltså inte av om fru Mogård nu för en gångs skull skulle ha fått sällskap med en socialdemokratisk tidning. Det händer att jag får sällskap med borgerliga tidningar ibland, men jag lovar att inte åberopa det mot fru Mogård. Herr Alhmark tog upp en fråga som egentligen inte skall riktas till mig, nämligen om utredningen kommer att offentliggöras. Det har jag i och för sig inte något inflytande över eftersom det är styrelsen som har tillsatt utredningen, men jag förutsätter att det blir synnerligen svårt för Sveriges Radio att bedriva en politik på detta område, klargöra sina ställningstaganden, utan att motivera på vilket sakmaterial man stöder sig. Det föranledde mig att säga att jag avvaktade med intresse vad denna arbetsgrupp har kommit fram till för ståndpunkter och resultat.
Herr talman! Jag kan i och för sig citera fler tidningar, både socialdemokratiska och andra, med samstämmiga krav på ingripanden. Men inte heller detta lär väl övertyga statsrådet Carlsson. Det är naturligtvis att hoppas att denna debatt når fram till Sveriges Radio. Alla kanaler fungerar tydligen inte särskilt bra i alla fall. Riksdagens beslut år 1966 har i varje fall haft svårt att tränga fram.
Herr talman! Jag är ju inte lika polemiskt lagd som de båda föregående talarna! Jag tänker verka litet förmedlande här i mitt sista inlägg med ett citat från en tidning, som i denna fråga har fru Mogårds åsikter och herr Carlssons partifärg, nämligen från Aftonbladet den 5 april: ”Det blev i stort sett bara Rapport som stod för mångsidigheten, och därför har de som nu kräver centralisering och monopol aldrig accepterat detta program, — — — Men verkligheten är förvirrande och mångsidig. Det är ett livsviktigt krav att variation och mångsidighet så långt som över huvud taget är möjligt bevaras inom massmedia, såväl i radio-TV som inom pressen.” Jag skulle föreställa mig att herr Carlsson, fru Mogård och jag skulle kunna instämma i detta citat.

Herr talman! För valet av ledamöter i opinionsnämnden har valberedningen enhälligt godkänt en gemensam lista av det utseende som framgår av en till kammarens ledamöter utdelad promemoria. Såsom ordförande i valberedningen ber jag att få framlägga denna lista.

Herr talman! Inrikesutskottets betänkande nr 7, som behandlar regionalpolitiken, omfattar såväl frågor om anslag till det regionalpolitiska stödet som 35 avlämnade motioner. Stor enighet råder i utskottet när det gäller medelsanvisningen för kommande budgetår dels till driftbudgeten avseende lokaliseringsbidrag, stöd till lokaliseringsutbildning samt sysselsättningsstödet, dels till kapitalbudgeten avseende lokaliseringslån. Däremot är inte utskottet lika enhälligt när det gäller behandlingen av de 35 avlämnade motionerna, De flesta av dessa tar upp allmänna regionalpolitiska frågeställningar och spörsmål beträffande stödverksamheten. Jag skall i mitt anförande begränsa mig till frågor som berör regionalpolitiska utvecklingsplaner. Herr Nilsson i Tvärålund kommer senare i debatten att ta upp frågor som vi centerreservanter behandlar i betänkandet om lokaliseringsstödets fördelning, stödåtgärder i glesbygder och andra regionalpolitiska stödformer. Utskottets majoritet säger i inledningen av betänkandet att flera av de nu föreliggande motionsyrkandena prövats även av 1970 års riksdag och då lämnats utan bifall. Därför skulle det enligt utskottets mening finnas än mindre anledning att vid årets riksdag inta en annan ståndpunkt. Jag tycker att en sådan motivering för avslag på motioner betecknar en viss passivitet från utskottets sida. Jag finner situationen i år vara densamma som för ett år sedan. Koncentrationsoch centraliseringsutvecklingen består. Vi saknar fortfarande klart formulerade mål för regionalpolitiken. Visserligen kan jag ge erkännandet åt regeringspolitiken att man under de senaste åren i viss mån inriktat lokaliseringsoch regionalpolitiken på att befrämja ett mera decentraliserat samhälle, men det räcker inte. Lokaliseringsoch regionalpolitiken kan aldrig betecknas som aktiv och meningsfull så länge vi saknar ett bestämt mål. Det är därför som vi från centern kräver en befolkningsmässig målsättning. Vi menar därmed att varje region måste tillförsäkras sysselsättningsmöjligheter, bostäder, skolor, vårdresurser och annan service i den omfattning som den befolkningsmässiga målsättningen kräver. Jag vill i det här sammanhanget ge ett konkret exempel. I mitt eget hemlän, Norrbotten, har alla politiska partier, samtliga kommuner, landstinget och andra myndigheter enhälligt fastställt att folkmängden fram till 1980 inte får tillåtas sjunka under 258 500 personer. Hur har man just kommit fram till detta något ojämna tal? Jo, helt enkelt därför att dessa 258 500 personer är ett minimital, om tillfredsställande levnadsförhållanden och samhällsservice skall kunna beredas länsbefolkningen. Men tills vidare och så länge vi saknar en preciserad målsättning för regionalpolitiken, baserad på en befolkningsmässig målsättning, så länge går också alla i Norrbotten ovissa och väntar på besked från riksdag och regering. Jag vill just i det här sammanhanget nämna vad som inträffade för ungefär ett och ett halvt år sedan, när statsutskottet var på resa i Norrbotten.

Vi vill ge ett besked. Sedan fjolårets riksdagsbehandling av regionalpolitiken har nya allvarliga frågeställningar redovisats, som ytterligare understryker behovet av att riksdagen utan dröjsmål beslutar om en klart formulerad regionalpolitisk målsättning. Jag åsyftar långtidsutredningens rapport. I tolkningen av de skilda målen har långtidsutredningen uppfattat att de centrala målen utgörs av full sysselsättning, snabb tillväxt, jämnare inkomstfördelning, rimlig prisstabilitet och balans i utrikesbetalningarna. Det finns ingen anledning att göra erinringar mot dessa centrala mål. De är mycket väsentliga. Däremot är det mycket förvånansvärt att långtidsutredningen utelämnat bättre regional balans som ett av de centrala målen. Hela andemeningen i långtidsutredningen bygger på målkonflikten att uppfyllandet av vissa regionalpolitiska mål, som kan innebära en regional fördelning, inte gynnar den ekonomiska tillväxten. Målangivelsen i långtidsutredningen pekar på att ekonomisk tillväxt är viktigare än regional balans. För centerns del vill jag deklarera att vi inte kommer att offra den regionala balansen på den ekonomiska tillväxtens altare. Jag måste därför säga att långtidsutredningens rapport ger en mycket oroväckande inriktning åt vår långtidsplanering.

Har det inte hänt något som nu i alla fall måste oroa utskottsmajoriteten, sedan vi behandlade regionalpolitiken i fjol i riksdagen och speciellt då den regionala målsättningen? I reservationen 1 understryker vi just att koncentrationsoch decentraliseringsutvecklingen är så allvarlig, att riksdagen inte bör vänta med att besluta om ett mål för regionalpolitiken, baserat på ett decentraliserat samhälle. Folkpartiets representanter i utskottet står också bakom samma reservation. Båda mittenpartierna har således tagit avstånd från koncentrationspolitiken. I reservationen 5 har vi utvecklat dessa tankegångar. Vi centerreservanter hemställer att årets riksdag uttalar sig för att samhällsplaneringen inriktas på ett så långt som möjligt decentraliserat samhälle samt att den regionala rikspolitiken måste ha en befolkningsmässig målsättning. Även om vi väntar på Länsprogram 70, som 1973 års riksdag skall få ta ställning till även när det gäller vilka åtgärder som erfordras för att genomföra detta program, vill vi från centern i reservationen 5 ange en viljeinriktning. Vi menar att de problem som gäller Norrland och över huvud taget de s.k. skogslänen är så allvarliga att ytterligare befolkningsutflyttning därifrån inte får påtvingas. Vi får inte glömma att åstadkommandet av en bättre regional balans mellan norr och söder är vår största inrikesfråga, men det är också vår största jämlikhetsfråga i dag. Jag bara ställer frågan: Har vi någon större jämlikhetsfråga i detta land att lösa än att få en bättre balans mellan norr och söder? Jag vill också säga att vi aldrig kommer att lyckas med Norrlandsproblemet, om vi ser det som en isolerad fråga. Förutsättningen för att vi skall lyckas hålla befolkningstalet i Norrland och andra skogslän vid nuvarande nivå är att storstadskoncentrationen hejdas. Under 1960-talet drog de tre största storstadskoncentrationsområdena till sig två tredjedelar av den totala folkökningen i vårt land. Det förvånar mig att det finns politiker, experter och andra beslutsfattare som fortfarande är förespråkare för en fortsatt storstadskoncentration, Det mest uppmärksammade exemplet är det preliminära förslag till regionalplan för Storstockholm som presenterades under 1969. Denna regionplaneskiss är inriktad på 2,5 miljoner invånare mot knappt 1,5 miljoner nu. Det innebär att närmare 90 procent av den beräknade folkökningen i landet skulle tillfalla Storstockholm, som skulle växa nästan tre gånger så fort som andra städer och tätorter.

Givetvis skulle i första hand skogslänen bli hårdast drabbade. Jag skall gärna ge regeringen erkännandet att den har prövat vissa Nr 76 åtgärder i riktning mot att dämpa storstädernas expansion. Men vad man saknar i regeringens politik därvidlag är den riktiga viljan och beslutsam heten. Största orsaken till detta tror jag mig finna i det förhållandet att I oo det aldrig har funnits en ambition hos regeringen att uppställa klart Regional utveckling formulerade mål för regionalpolitiken. Prognosmakare och planerare, med god hjälp av lokala kommunalpolitiker i storstadskoncentrationerna har fått ställa upp planeringsmål avsedda för miljoner men absolut inte för människor. Det enda parti som på det lokala planet — jag kan nämna Stockholm som exempel — har haft viljan att protestera och reservera sig mot koncentrationspolitiken är centerpartiet. När det gäller lokaliseringspolitiken, regionalpolitiken, decentraliseringspolitiken, talar vi alla inom centerpartiet samma språk. Det är aldrig fråga om någon åsiktsskillnad mellan centerföreträdare oavsett var vi befinner oss, om vi befinner oss på det kommunala planet eller på riksdagsplanet, om vi är förtroendemän i Norrbotten, Stockholm eller södra delen av landet — vi har alltid samma linje, samma vilja i dessa frågor. Sedd utifrån enskilda företagsenheters synpunkt och ur snäva lönsamhetsaspekter kan koncentrationspolitiken vara riktig, men jag ställer frågan: Är det förhållandet att något är bra för det enskilda företaget från företagsekonomisk synpunkt också en garanti för att det är bra från samhällsekonomisk synpunkt? Bör inte den samhällsekonomiska nyttan bedömas utifrån människans situation i storstadskoncentrationerna? Därmed har jag också kommit in på frågan om det nuvarande som jag anser mycket otillfredsställande systemet att samhället helt står för flyttningskostnaderna av arbetskraft från skogslänen till de överkoncentrerade storstadsområdena. I reservationen 7 har centerpartiets representanter i utskottet i stället föreslagit att företagare/arbetsgivare, som vill rekrytera arbetskraft till storstadsområdena, själva kunde svara för rekryteringskostnaderna. Därmed har vi inte, som utskottsmajoriteten påstår i betänkandet, avsett att arbetstagaren skulle berövas nuvarande flyttningsstöd. Jag tycker det är märkligt att utskottsmajoriteten kan påstå att om inte samhället betalar flyttningskostnaden för företagen till storstadskoncentrationerna blir det arbetstagaren själv som direkt får ta på sig denna kostnad. Jag vill därför fråga utskottets talesman: På vilka grunder bygger utskottet sitt antagande att arbetstagarna själva skulle få stå för flyttningskostnaderna, om inte AMS betalar resan från t.ex. Norrland till företagen i Storstockholm? Dessutom vill jag fråga: Tror verkligen utskottets talesman på möjligheten att företagare i storstadsområdena på allvar reflekterar på att flytta till Norrland eller andra skogslän så länge AMS sörjer för att de får rekrytera arbetskraften kostnadsfritt fram till fabriksporten? Det tror inte vi reservanter, och det tror vi inte heller i centern. Det är just därför vi tagit upp denna fråga till riksdagens prövning i vår storstadsmotion nr 1115. Det intressanta i det här sammanhanget är att även LO:s andre ordförande, blivande landshövdingen i Västernorrlands län Kurt Nordgren, är helt inne på samma tankegångar som vi anfört i reservationen nr 7. Jag skall be att få citera vad Kurt Nordgren skrev i Aftonbladet för 64 några dagar sedan. Rubriken löd: ”Nye landshövdingen som går från LO skriver om Norrland: AMS måste sluta betala avflyttningen. Låt företagen vara med och betala när arbetskraft flyttas från skogslänen. Då kanske deras lust ökar att etablera sig i Norrland, skriver Kurt Nordgren.” Jag tycker också att det finns anledning att till kammarens protokoll från samma artikel läsa in några rader av vad Kurt Nordgren skriver. Jag ber att få citera: ”Det har gjorts undersökningar som tyder på att ett tillskott på exempelvis 1 000 inflyttade industriarbetare till Göteborg skapar ett behov av ytterligare 1 500 byggnadsarbetare och servicearbetare. Detta leder till en ytterligare skärpning av bristsituationer och köproblem. De totala investeringsbehoven vid inflyttning kan beräknas uppgå till 200 000-300 000 kronor per nyinflyttad anställd. Med den tillväxttakt som nu råder i storstadsregionerna blir totalkostnaderna för samhället enorma. Om företagen i större utsträckning än hittills fick bidra till dessa kostnader skulle deras lust att etablera sig utanför dessa områden öka. Vad det är fråga om är ju att kunna utnyttja det ”sug” som arbetskraftsbristen i överhettningsområdena skapar. I stället för att detta ”sug” skall resultera i utflyttning från Norrland skall arbetskraftsbristen leda till att företagen etablerar och utvidgar sin verksamhet i sysselsättningssvaga regioner. Det har tidigare hävdats att bristen på arbetskraft i vissa regioner skulle komma att leda till en sådan utflyttning. Att detta i så liten utsträckning blivit fallet, har flera förklaringar. En är det enkla faktum att företagen inte behöver betala kostnaderna för flyttning av arbetskraft från skogslänen, .” Jag tycker att det här är hårda ord mot den nuvarande politiken. Jag vill i allt instämma med Kurt Nordgren. Hans synpunkter sammanfaller helt med den i reservationen nr 7, som berör just flyttningskostnadernas inriktning. Det kan inte heller vara obekant för kammarens ledamöter att den starka befolkningskoncentrationen också föranleder väsentligt större föroreningar i luft, vatten och omgivande natur, som blir hårt sliten. Den skadliga stressen är framför allt en företeelse för storstadsområden. Boende-, arbetsoch trafikmiljöer, som är trånga och brister i anpassning till människans biologiska och psykiska betingelser, är stressframkallande. De täta storstadsområdena har också svåra sociala problem och social isolering.

Våra storstadsplanerare — med god hjälp av lokala kommunalpolitiker i storstäderna — håller helt på att glömma bort att ett samhälle består även av gamla människor. I reservationen 9 har vi tagit upp frågan om nödvändigheten av en optimal bebyggelsestruktur. Vad vi i reservationen efterlyser är en såvitt möjligt optimal lösning, inkluderande ekonomi, social struktur, arbets marknad, service och fritidssysselsättning. Detta förutsätter givetvis att vi samtidigt prövar grunderna för den regionalklassificering av tätorterna som skall ingå i det regionalpolitiska handlingsprogrammet för hela landet. Med utgångspunkt från de synpunkter som jag här anfört och som vi från centern redovisat i våra reservationer till inrikesutskottets betänkande vill vi i centern ersätta den nuvarande koncentrationsutvecklingen med ett så långt möjligt decentraliserat samhälle. Det har visat sig att decentraliseringspolitiken är lika nödvändig för storstadsmänniskan som för glesbyggdsmänniskan; den sätter människan i centrum i bägge fallen.

Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till samtliga de reservationer till betänkandet som centerledamöter antecknat sig för.

Herr talman! Efter det att vi haft en femårig försöksperiod beslöt som bekant riksdagen i fjol att förstärka de lokaliseringspolitiska stödformerna och genomföra viss utvidgning av stödområdena. Då frågorna behandlades i fjol hade vi en mycket lång och ingående debatt, vilket ju var naturligt eftersom det gällde att antaga delvis nya regler och dra upp riktlinjer för framtiden. Men fjolårsbeslutet innebar ju inte ett avslutat kapitel, utan arbetet med den regionala utvecklingsplaneringen går vidare, och meningen är nu att ett regionalt handlingsprogram skall utformas för hela landet. Underlaget skall vara det regionala handlingsprogram som länsstyrelserna nu håller på att utarbeta — Länsprogram 70. Det förutsättes att programmet skall föreläggas 1972 års riksdag. Vi har alltså nu vad man skulle kunna kalla ett mellanår, och då tycker kanske många att oppositionspartierna kunnat vänta till nästa år med att motionera i de här frågorna. Att vi återkommit redan i år på en del av de punkter där vi i fjol icke vann gehör beror naturligtvis på att vi är övertygade om synpunkternas riktighet och vill hålla dem levande. Och att det inte heller är lönlöst belyses av det faktum att i fjol en trepartireservation blev avslagen som yrkade att en utvidgning av det allmänna stödområdet skulle gälla även Gotland. I år har ett enhälligt utskott biträtt förslaget att Gotland skall vara med i stödområdet, vilket vi tacksamt noterar. Någon större debatt om lokaliseringspolitiken hade jag för min del faktiskt inte räknat med att det skulle behöva bli i dag, men den långa talarlistan vittnar ju om något annat. Den stora lokaliseringsdebatten kommer väl i alla fall längre fram, när kammaren skall behandla proposition nr 29 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet. Jag har. inte tänkt gå igenom hela folkpartiets partimotion nr 446, som behandlar regionalpolitiken, utan jag kommer att nöja mig med att tillsammans med herr Ekinge — vi har delat upp frågorna — stanna inför de reservationer där någon folkpartimotion utgör grunden och där vi anser oss inte ha fått full täckning för det vi önskat genom utskottets beslut. I folkpartiets nyssnämnda partimotion nr 446 och likaså i motion nr 224 av herr Westberg i Ljusdal m.fl. har tagits upp frågan om statsgaranterade serviceorter. Det är uppenbart att det behövs ett nät av stödjepunkter för att upprätthålla servicenivån i stora delar av skogslänen. Denna service kommer inte att kunna upprätthållas med mindre än att staten garanterar servicestandarden under överskådlig tid. Garantin för serviceorterna bör i princip omfatta nuvarande standard i fråga om sådan allmän service som skolor, post, kommunikationer och social service. Nu menar utskottsmajoriteten att det regionala planeringsarbetet går ut på att ange dels tillväxtorter, dels serviceorter i glesbygder och att det i motionen begärda planeringsarbetet ligger i linje med detta arbete, som nu bedrivs. Det menar vi reservanter också, men vi anser att saken utan att man fördröjer detta planeringsarbete kan beaktas i den redovisning som kommer att föreläggas 1972 års riksdag. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 4. I reservationen 10 tar vi upp en fråga som gjorts aktuell genom en fyrpartimotion av motionärer från Kopparbergs län. Det gäller utvidgning av det allmänna stödområdet att omfatta de delar av Kopparbergs län som ligger utanför stödområdet, nämligen Avesta och Ludvika planeringsregioner. Frågan var uppe redan vid fjolårets riksdag, men när vi tog det nya beslutet om stödområdet kom dessa områden inte med. Redan då framhölls att områdena har stora problem på grund av ett odifferentierat näringsliv och att detta medfört kraftig befolkningsminskning. Dessutom ansåg man att gränsen regionalpolitiskt helst borde sammanfalla med länsgränsen. Utskottet avvisar motionen med hänvisning till att riksdagen i fjol avstyrkte förslaget. Enligt vår mening finns det emellertid ingen anledning att låsa sig vid en gränsdragning som bevisligen inte är den bästa, oavsett om beslutet fattats i år eller något annat år, särskilt som erfarenheterna ger starka skäl för att en ändring bör genomföras. Reservationen 11 tar upp frågan om att förbättra sysselsättningen i Vindelälvsområdet. I två motioner — den ena från folkpartiet med herr Larsson i Umeå som första namn — har man aktualiserat den här frågan. Alla känner vi till bakgrunden till sysselsättningsproblemen i Vindelälvens dalgång, men jag vill ändå påminna om att det var år 1965 som frågan om att avstå från utbyggnad av Vindelälven första gången behandlades av riksdagen. Det var herr Nilsson i Agnäs, vill jag minnas, som hade motionerat, och när frågan den gången behandlades av allmänna beredningsutskottet var det bara motionären och jag som i en reservation vågade framföra den åsikten, att älven skulle lämnas orörd. Två år senare var riksdagen mogen att ta beslutet att älven icke skulle byggas ut, men som dagens motionärer framhåller innebar beslutet inte att Vindelälvsområdet skulle lämnas åt sitt öde. Tvärtom uttalades bestämt att andra sysselsättningsskapande åtgärder skulle sättas in som ersättning för förlusten av kraftverksbyggnationen. Sedan 1965 har det pratats mycket om sysselsättningsproblemen, men det har varit dåligt med de sysselsättningsskapande åtgärderna. I motionen 1126 av herr Larsson i Umeå m.fl. har angivits två konkreta förslag till arbetsobjekt. Det ena är ett omedelbart påbörjande av utbyggnaden av väg 363 längs Vindelälvens dalgång, och det andra är en upprustning och ombyggnad av det bostadsbestånd som för närvarande inte utnyttjas för permanent bebyggelse längs Vindelälven för att detta skall kunna användas för uthyrning till turister. Utskottet har avstyrkt motionen med den motiveringen att de sakkunniga för planering av turistanläggningar och friluftsområden m.m. snart kommer att lägga fram förslag för detta område. Så långt är det ju bra, men jag har svårt att föreställa mig att någon utredning skulle lägga fram ett förslag, som går ut på att man t.ex. inte skall bygga ut vägen. Grundförutsättningen för att något näringsliv skall kunna komma till stånd i en ort är ju att det finns väg. Vägbygget skulle enligt uppgift ge ca 1 500 årsarbeten, och det kunde ju vara en början till dess även andra sysselsättningsområden skapats. Vägen har stor betydelse också genom att den skulle minska transportkostnaderna för skogsprodukter med cirka 25 procent eftersom man slipper omlastningar osv. För turismen, om man vill satsa på den, är vägen också en nödvändighet. Detta behöver inte utredas. Ett bifall till motionen förrycker ingen utredning men skulle bidra till att någonting äntligen blev gjort. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 10 och 11 och i övrigt till alla reservationer under vilka folkpartinamn finns med.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till vpk-reservationerna — nr 2 och 8. Regionpolitiken i Sverige har de senaste 40 åren genomgått två perioder. Den första sträcker sig från 1930-talet och fram till 1960-talets början. Den präglas av en kapitalism, som ännu medger småkapitalet ett visst utvecklingsutrymme. Som följd därav begränsas avfolkningsproblemet till de mer renodlade jordbruksdistrikten och drabbar ännu inte stora sammanhängande regioner. Ett system av subventioner och stöd åt näringar av regional och lokal betydelse byggs upp. Den officiella politiken har vad man närmast kan karakterisera som en folkligt-småborgerlig inriktning. Ännu under 1950-talet är också större delen av Norrland och skogslänen ekonomiskt och befolkningsmässigt expansiva. 1960-talet innebär en definitiv brytning med denna idylliska period. Trängd av sina inre motsättningar utvecklas kapitalismen mot allt högre koncentrationsgrad. Den geografiska effekten av sammanslagningen i kapitalet börjar bli påtaglig. Monopolkapitalet går till allt häftigare angrepp mot det självständiga småkapitalet. Dess utträngande blir av allt större betydelse för monopolkapitalets profitutrymme. Ur denna koncentrationsprocess utvecklas också alltmer av parasitära och improduktiva former för skapande av ekonomisk vinning. Det ständiga övertrycket i efterfrågan i utbyggnadsregionerna, det hektiska konstruerandet och byggandet, öppnar vägen för de stora affärerna och de snabba pengarna. I utflyttningsdistrikten börjar på motsvarande sätt monopolkapitalet att förbereda den slutgiltiga rovdriften mot dessa områdens naturliga tillgångar. För att genomföra denna process behöver monopolkapitalet på ett helt annat sätt än tidigare hjälp från den borgerliga staten. Under trycket av detta behov anpassar staten sitt ekonomiska handlande och sin officiella ideologi efter monopolkapitalet. Ur denna situation uppstår den socialdemokratiska ledningens allt öppnare förhärligande av koncentrationens och omflyttningens påstådda välsignelsebringande effekter och dess spridande av idén om att storbolagens behov också är folkets behov. Ur denna situation växer fram 1964 års lokaliseringspolitiska beslut. Det är det beslut som markerar inledningen till den nuvarande regionpolitiken. Det är det beslut där staten officiellt förklarar sig vilja acceptera att stora regioner utsätts för kronisk ekonomisk och befolkningsmässig försvagning. Det är det beslut, där ca 130 av landets 270 kommunblock döms till avfolkning, där 2,5 miljoner människor måste bereda sig på att drabbas av allt det som drabbar områden i stagnation och tillbakagång. Det är ett beslut, som jämnar vägen för alla de socialpolitiska och miljömässiga abnormiteter som i dag mer och mer karakteriserar koncentrationsområdena. Riksdagen hade egentligen aldrig tillfälle att diskutera de konkreta följderna av 1964 års beslut. Hela den utredningsverksamhet och hela uppbyggandet av det prognossystem som skulle vara vägledande för samhällsplaneringen via den s, k. Länsplan 67 skedde i stort sett internt inom byråkratin. Riksdagen fick nöjas med att fatta ett rambeslut, som utgjorde byråkratins fullmakt, och att i efterhand granska och höja små maktlösa protester mot en redan färdig och verkande produkt. Huvudparten av denna regionalpolitiska debatt kommer inte att handla om det system och de mekanismer som obönhörligt driver fram avfolkningen, koncentrationen, miljöförstöringen och utplundringen av människorna, I stället kommer den att handla om alla de statliga åtgärder som vidtas inom ramen för den redan accepterade processen. Alla kommer att söka övertyga varandra om hur decentralistiska de är, allt medan de är fullständigt medvetna om att processen skall rulla vidare. Deras initiativ och argument är skådespel inför otåliga väljare, som allt hårdare känner processens verkningar i hyror, arbetslöshet, försämrad service, ekonomiska och socialmedicinska problem. För alla stödåtgärder, alla länspolitiska handlingsprogram, alla förordningar och allt byråkratiskt kineseri — allt detta är ju inte avsett att förändra den obönhörliga processen av avfolkning i skogslänen eller storstädernas slappa och illa planerade svällande. Lokaliseringsstödet är en tvångsvis uttaxerad gåva från lönarbetarna till kapitalisterna för att de senare i nåder lokaliserar viss verksamhet till stödområdet, samtidigt som de berövar samma bygder mångdubbelt fler arbetstillfällen genom den allmänna koncentrationsoch flyttningsprocessen. De arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiska kostnaderna för den stora folkomflyttningen kan tillsammans med de extra utbyggnadskostnaderna i koncentrationsdistrikten uppskattas till lågt räknat 6 miljarder kronor om året. Det är pengar som lönarbetarna betalar för att bestrida kostnader för koncentrationen och som monopolkapitalisterna slipper. Det s.k. lokaliseringspolitiska samrådet i storstadslänen är en byråkratisk procedur, som skapar extraarbete inom administrationen utan att ge minsta maktpolitiska befogenheter gentemot de etablerande företagen. Och de så våldsamt uppreklamerade s.k. regionalpolitiska handlingsprogrammen; vad är det? Ett ofantligt och till 80 procent improduktivt samlande av statistiska data i tjocka volymer, försedda med snusförnuftiga kommentarer och av tvivelaktigt källkritiskt värde. Handlingsprogram, som inte skall ändra den nuvarande utvecklingen utan tvärtom befästa den, eftersom de är helt uppbyggda på de tidigare länsplanernas befolkningsoch näringslivsprognoser. Kring sådana pseudoåtgärder rör sig diskussionen. Båda de stora politiska blocken undviker sorgfälligt huvudfrågeställningen, nämligen vad som är grunden till koncentrationen och avfolkningen: klassförhållandena och makten över produktionsmedlen. De borgerliga partierna talar visserligen om decentralisering men skulle aldrig förmå sig till att ens röra vid den ekonomiska maktstruktur, vars utvecklingslagar — så länge strukturen existerar — gör decentraliseringen omöjlig, förvandlar den till en valpolitisk fiktion och ett redskap för professionella röstfiskare. Socialdemokraterna å sin sida har under tidigare epoker i utvecklingen befunnit sig i valsituationen att acceptera alla konsekvenser av den monopolkapitalistiska koncentrationen eller att gripa in mot systemets grundvalar. De har sedan länge valt det förstnämnda. Ur denna deras underkastelse kommer det sig att representanter för avfolkningsbygderna gång på gång av lojalitet mot partiet och av maktlöshet inför kapitalet röstar för sina egna bygders avfolkning. Den diskussion som här kommer att föras om koncentration och decentraliseringsåtgärder är väsentligen en skendebatt. Koncentrationen och de partiella decentraliseringsåtgärderna står inte i motsättning till varandra. Decentraliseringsåtgärderna är helt underordnade den stora processens huvudlinjer. Decentraliseringsåtgärderna ingår t.o.m. på ett mycket finurligt sätt i kapitalets strävan efter högre profiter. Koncentrationen skapar en nödsituation och ett socialt och lönepolitiskt tryck i avfolkningsdistrikten. Utflyttningen av vissa verksamheter och företag är ett sätt att begagna sig av dessa regioners trångmål. Man skapar möjligheter till extraprofiter både i tillväxtområdena och i avvecklingsområdena. Och partiell lokalisering i de sistnämnda är givetvis fördelaktig — så länge den nämligen försiggår i så pass underordnade proportioner, att dessa regioners grundläggande situation i utvecklingsschemat inte förändras. Därför kommer den imponerande pratkvarn som här i dag kommer att snurra inte att röra grundfrågan, inte att skapa ett enda nytt arbetstillfälle i avfolkningsbygderna och inte att få ett enda nytt träd att växa i betongslummen. Vi kommunister förkastar detta spel och bekämpar hela den samhällsstruktur, vars utvecklingslagar framkallar den nuvarande utvecklingen i storstäderna och ute i de avfolkningsdrabbade bygderna.

Vi vet att allt större skikt inom befolkningen, både i städerna och i glesbygderna, kommit att betrakta den nuvarande utvecklingen som onaturlig och pervers. Vi vet att folk är i rörelse och börjar förstå de maktpolitiska grundvalarna för sin tillvaro och sin kamp. Vi vet att politikerna fruktar denna folkets självständiga aktivitet mer än någonting annat. De har skäl att göra det. Över den materiella och sociala nöden i de smäckbyggda förstadsområdena, över den systematiska förstörelsen av luft och vatten, över den skoningslösa plundringen av avfolkningsområdenas resurser skall man en gång i det nya samhället fälla mycket hårda domar, domar som drabbar alla dem som medverkade i att lägga statens handlande till rätta för de stora plundrarnas intressen.